Herr talman! Med anledning av skatteutskottets betänkande 1986/87:31, där ett antal motioner på bostadsbeskattningens område behandlas, får jag anföra följande. I reservation nr 1 har samtliga borgerliga partier föreslagit att den av riksdagen under hösten 1986 beslutade höjningen av fastighetsskatten till 2,5 Jo i fråga om konventionellt beskattade hyreshusenheter skall upphävas. Vi hävdar fortfarande att skattehöjningen är orättvis, olikformig och diskriminerande mot privat fastighetsägande. En av de viktigaste principerna i svensk skattelagstiftning är att beskattningen skall vara konkurrensneutral. I detta fall har socialdemokraterna, som stöds av vpk, uppenbarligen inte följt denna självklara princip. Vi moderater föreslår också att fastighetsskatten successivt avvecklas. Vi föreslår därför att skatten fr.o.m. 1988 sänks med en tredjedel. Herr talman! Villabeskattningen skapar enligt moderat uppfattning två stora problem. För det första skiljer sig taxeringsvärdena för exakt likadana hus beroende på var husen är belägna. Ett hus i storstadsregionen har sålunda i regel betydligt högre taxeringsvärde än vad motsvarande hus har på landsbygden. Villabeskattningen slår därför olika. Den permanent boende befolkningen i våra attraktiva kustbygder har fått vidkännas mycket höga taxeringsvärden och till följd härav en mycket hög inkomstbeskattning. Enligt moderat uppfattning är det viktigt att beskattningen i detta avseende blir mera rättvis och likformig. Enligt vår uppfattning kan detta mål nås genom övergång till en beskattning som bygger på värdering av boendeförmånen. Hyresnivåerna företer inte så stora skillnader mellan olika platser i vårt land som taxeringsvärdena gör. Vi föreslår därför att denna form av villabeskattning utreds och att man i samband härmed även Prot, 1986/87:104 undersöker möjligheten att samma typ av beskattning kan användas även på 8 april 1987 eget boende i bostadsrätt och ägarlägenhet. Vi fastslår klart och tydligt att metoden inte får leda till höjd schablonbeskattning. Det andra stora problemet med villabeskattningen är att avdrag inte medgivs för reparation och underhåll. Det har resulterat i ett ökat skatteundandragande. En stor del av reparationsoch underhållsjobben på schablonbeskattade villor utförs utan kvitton. Eftersom villaägaren inte har avdragsrätt har denne i många fall inget intresse av att begära kvitto. I sanningens namn måste också sägas att både köpare och säljare av tjänsten gör vinster på att kvitto inte utväxlas mellan parterna. Om avdragsrätt införs tror vi att en klar förbättring kommer att inträffa beträffande redovisningen av utförda uppdrag. Det är därför enligt vår uppfattning viktigt att förutom schablonbeskattningen även avdragsrätten för reparationer och underhåll blir föremål för en skyndsam utredning syftande till att förändra villabeskattningen i den riktning jag har redovisat. Vi har dessutom i reservation nr 17 krävt att småhustaxeringskommittén får sådana tilläggsdirektiv att frågan om de höga fastighetstaxeringsvärdena i attraktiva turistområden prövas av småhustaxeringskommittén. Enligt gällande regler påverkas värderingen av både mark och byggnad av fastighetens läge. Det är snarare på det viset att fastighetens läge påverkar mest byggnadens taxeringsvärde. Det kan ifrågasättas om denna värderingsteknik är riktig. Fastighetens belägenhet borde värdemässigt i första hand spegla värdet av marken. Eftersom en byggnads produktionskostnad är i stort sett lika hög varhelst den är belägen, borde inte de taxerade byggnadsvärdena för likadana hus skilja i nämnvärd omfattning mellan olika platser. En förändrad värderingsteknik, innebärande att den värdefaktor som ligger i fastighetens belägenhet i första hand kommer till uttryck i det taxerade markvärdet, kan skapa underlag för en jämnare inkomstbeskattning även med en schablonbeskattning men med utgångspunkt i det taxerade byggnadsvärdet. Det är, som jag tidigare framhållit, viktigt att de stora skillnader i boendebeskattningen som förekommer beroende var man är bosatt avsevärt begränsas. Jag vill därför fråga socialdemokraternas företrädare varför de inte vill medverka till en mera rättvis beskattning i detta avseende. Jag har tidigare i mitt anförande uttalat att det är rimligt att boende i eget småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet skulle behandlas lika när det gäller boendebeskattningen. Det är minst lika viktigt att realisationsvinstsreglerna och reglerna om uppskov med realisationsvinst utformas på ett sådant sätt att de regler som gäller för enfamiljsoch tvåfamiljsfastigheter även blir tillämpliga beträffande bostadsrätt. I samband härmed har vi moderater också föreslagit borttagande av de begränsningar som förekommer i samband med indexuppräkningen för de fyra första åren under innehavstiden. Dessa begränsningar ställer till onödiga problem i taxeringsarbetet. De kan också leda till att rena inflationsvinster beskattas. Socialdemokraterna talar ofta om förenklingar inom skattebyråkratin. Jag undrar därför: Varför ställer ni inte upp på en sådan förenkling? Det är anmärkningsvärt att det vid beskattning av hyresfastigheter saknas 47 möjlighet till skattefri avsättning till reparationsoch underhållsfond. Genom en sådan avsättningsmöjlighet skulle förekommande snedvridning av konkurrensförhållandena mellan de allmännyttiga bostadsföretagen och de privata fastighetsägarna minskas. Vi vill också göra regeringen uppmärksam på vikten av att uppnå konkurrensneutralitet mellan olika bostadsföretag. Nu gällande regler, som medför olika beskattning beroende på ägarkategori, bör enligt moderat uppfattning bli föremål för omprövning. Moderata samlingspartiet upprepar sitt krav på att sjunkande marknadsvärde skall utgöra skäl för omtaxering av fastigheter i enlighet med bestämmelserna om särskild fastighetstaxering. Slutligen vill vi moderater av framför allt praktiska skäl men även av förenklingsskäl öka det skattefria beloppet vid uthyrning av fritidsbostad till ett halvt basbelopp. På så sätt följer det skattefria beloppet helt automatiskt kostnadsutvecklingen. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1,2,5,6,7, 8, 10, 13, 14, 16, 17 och 18.

Herr talman! Också jag skall tala om skatteutskottets betänkande 1986/87:31 om bostadsbeskattningsfrågor. År 1982 infördes den s.k. hyreshusavgiften. Denna ersattes den 1 januari 1985 med den statliga fastighetsskatten. När denna fastighetsskatt infördes breddades också skattebasen till att omfatta ombyggda fastigheter, hotelloch restaurangbyggnader, småhus och såväl småhus som hyreshus på lantbruksenheter. Skatten bestämdes till 1,4 26 för schablonbeskattade fastigheter och till 2 96 av taxeringsvärdet för övriga fastigheter. Hösten 1986 beslutade riksdagen att höja fastighetsskatten med 0,5 96 till 2,5 Jo i fråga om konventionellt beskattade hyreshus samt hyreshus på lantbruksenheter. Det var alltså de privata fastighetsägarna som drabbades. Däremot skedde ingen höjning för de s.k. allmännyttiga bostadsföretagens fastigheter, som då fick ligga kvar på 1,4 96. Bakgrunden till förslaget var att det under 1986 skett en upptrappning av de garanterade räntorna. Detta hade i sin tur lett till höjda kapitalutgifter för i första hand de allmännyttiga bostadsföretagen, som i sin tur varit tvungna att höja hyrorna. Dessa hyreshöjningar har också kommit de privata hyresvärdarna till del. Eftersom så skett ville regeringen från de privata fastighetsägarna dra in höjningarna till staten genom höjd fastighetsskatt. I det privata fastighetsbeståndet har emellertid ungefär 250 000 lägenheter räntebidrag. Dessa har alltså även drabbats av upptrappningen av de garanterade räntorna och därmed fått höjda kapitalutgifter, men de drabbades ändå av den höjningen av fastighetsskatten. De drabbas alltså dubbelt; dels av upptrappningen, dels av höjd fastighetsskatt. Inom det s.k. allmännyttiga bostadsbeståndet, som i dag inte betalar mer än 1,4 9 i fastighetsskatt, finns det 275 000 lägenheter som inte drabbats av någon extra upptrappning och vars ägare därigenom tjänar på de höjda hyrorna. De tjänar alltså dubbelt; de får ingen upptrappning och ingen höjd skatt. Förutom den orättvisa som byggs in i systemet uppstår här också en snedvridning av konkurrensen. Höjningen strider också mot regeringens egna principer för samspelet mellan räntesubventioneringen och fastighetsskatten, som innebär att nettobelastningen för hus med och hus utan statliga lån skall vara lika. Vidare kan konstateras att skattehöjningen utgör en ej acceptabel merbelastning för ägare till affärsoch kontorslokaler, som över huvud taget inte omfattas av det statliga bostadslånesystemet. Skattehöjningen som skedde 1986 var orättvis, olikformig och diskriminerande gentemot privata fastighetsägare. Vi i folkpartiet vill därför att höjningen av fastighetsskatten skall upphävas. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Som jag tidigare nämnde beskattas enskilt ägda hyresfastigheter hårdare än fastigheter ägda av de s.k. allmännyttiga bostadsföretagen. Till detta kommer att samtliga 1,5 miljoner småhusinnehavare berörs av denna beskattning. De som drabbas hårdast är de som redan har den dyraste boendeformen. Detta gäller särskilt småhusägare som finansierar sina hus utan statliga lån och andra som under senare år har förvärvat ett äldre hus, dvs. i många fall flerbarnsfamiljer som redan har en svår ekonomisk situation. Fastighetsskatten utgår således utan hänsyn till den skattskyldiges inkomst, förmögenhet eller försörjningsbörda. Fastighetsskatten beräknas ge närmare 5 miljarder kronor under 1987/88. Av statsfinansiella skäl anser vi i folkpartiet därför att det inte är möjligt att avskaffa den omedelbart. Enligt vår mening bör det ske en översyn av bostadsfinansieringen och beskattningen i syfte att reducera bostadssubventionerna, och där bör också fastighetsskatten ingå. Med det sagda vill jag yrka bifall till reservation 3. Herr talman! Vinsten vid överlåtelse av bostadsrätter beskattades tidigare endast om bostadsrätten såldes inom fem år från förvärvet. Reglerna för realisationsvinstsbeskattningen av bostadsrätter ändrades hösten 1983. Realisationsvinstsbeskattningen blev då evig. Från vederlaget vid avyttringen medges emellertid avdrag för ingångsvärdet, vissa kapitaltillskott och kostnader för förbättringsarbeten. Vinstbeskattningen är nominell och ger inte rätt till indexuppräkning av avdragsposten. Storleken av den skattepliktiga andelen av vinsten bestäms efter en fallande skala. För bostadsrätter som innehavts mer än fyra år skall 25 26 av vinsten tas upp till beskattning. Jämfört med vad som gäller för boende i villa har bostadsrätter sedan länge i flera hänseenden diskriminerats vid beskattningen. Ändå kan det konstateras att dessa boendeformer har många likheter — även bostadsrättsinnehavarna satsar eget kapital i boendet och har ansvar för underhåll och skötsel av bostaden. I dag är det dessutom inte ovanligt att småhus upplåts med bostadsrätt. Vi i folkpartiet anser att det är önskvärt att samma principer gäller för realisationsvinstsbeskattning av såväl villor som bostadsrätter. Beskattningen av reavinster vid försäljning av bostadsrätter bör därför utformas i enlighet med de principer som gäller för försäljning av egna hem, dvs. med indexuppräkning och möjlighet till uppskov med beskattningen. Bristen på bestämmelser om indexuppräkning innebär att en bostadsrättsinnehavare saknar det skydd mot inflationen som en småhusägare har. Det kan medföra att en bostadsrättsinnehavare beskattas för rena inflationsvinster ocht.o.m. för reala förluster, vilket självfallet missgynnar denna form av boende. Avsaknaden av regler om uppskov med beskattningen medför att rörligheten på bostadsmarknaden hämmas. Man förvärrar därmed problemen för dem som vill eller måste byta bostad. Som exempel vill jag nämna att avsaknaden av uppskovsregler kan medföra allvarliga ekonomiska bekymmer eller helt enkelt omöjliggöra bostadsbyte för en barnfamilj som på grund av tillökning i familjen vill byta från en mindre till en större bostad. Eftersom vi i folkpartiet vill ha en likformig reavinstsbeskattning av villor och bostadsrätter, yrkar jag bifall till reservationerna 8 och 10. Herr talman! Enligt vår uppfattning är det uppenbart att frågan om realisationsvinstsbeskattning av bostadsrätter inte kan ses isolerat från skattereglerna i övrigt på bostadsmarknaden. Saknas en helhetssyn på frågorna kan det lätt leda till att vissa boendeformer missgynnas och att en nödvändig och önskvärd rörlighet på bostadsmarknaden hindras. Förutom skillnaden i reavinstsbeskattning som jag nyligen uppehållit mig vid, kan jag som exempel nämna skillnaderna i ekonomiska villkor. Villaägarna måste nämligen ta upp en schablonintäkt, medan motsvarande beskattning inte sker för bostadsrättsinnehavaren. Även om det kan finnas tekniska svårigheter med att utforma en enhetlig beskattning för dessa båda boendeformer, menar vi att skillnaden inte är försvarbar. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 12.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas 27 motioner med ett eller flera yrkanden, och det finns, som Stig Josefson sade, 18 reservationer samt ett särskilt yttrande. De allra flesta av de frågor som tas upp i motionerna har diskuterats av bostadskommittén. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande förra året, och nu funderar regeringen på dessa frågor. Som en följd av detta har utskottets majoritet på flera punkter kommit fram till att det är lämpligt att avvakta regeringens överväganden. Jag är medveten om att mina medeller motdebattörer på både vänsteroch högersidan kanske inte är nöjda med detta, men det är ganska vanligt att göra så i detta hus när man vet att någonting är på väg. Jag återkommer efter hand till detta faktum. Först några ord om fastighetsskatten, som kommentar till reservationerna 1,2 och 3. Syftet med fastighetsskatten har varit och är att ha ett instrument, som tillsammans med räntebidragssystemet skall ge ett rättvist och solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektorn. Strävan har dessutom varit — det skall inte på något sätt förtigas — att skatten skall bidra till att motverka fortsatta kostnadsökningar för staten. Denna skatt är alltså av både bostadspolitisk och statsfinansiell karaktär. I tre motioner krävs att den höjning av skattesatsen som beslutades förra året skall upphävas. Utskottsmajoriteten anser dock att de argument som i höstas gällde för höjningen av skatten fortfarande gäller, med samma kraft. Skälet var som bekant att de allmännyttiga företagen fick ökade kapitalutgifter genom en upptrappning av den garanterade räntan, och detta ledde i sin tur till att de privata hyresvärdarna för egen del skulle kunna tillgodogöra sig hyreshöjningar om inte skatten höjdes. Vi tyckte att det var fel då, och vi tycker att det är fel även nu. Argumenten kvarstår alltså, och i motionerna framförs inte något nytt som gör att tidigare beslut nu bör omprövas. I den mer övergripande frågan om fastighetsskatt eller inte anser utskottet att det inte finns skäl att ändra ståndpunkt, men det har väl redan framgått av min mer principiella deklaration vad gäller syftet med fastighetsskatten. I en motion och en reservation argumenterar vpk för sitt kända krav att även industrifastigheter skall omfattas av fastighetsskatt. Jag kan ge ett direkt svar till Tore Claeson, nämligen att detta krav bör och kommer att tas med i en mera total översyn av industrins beskattning. I detta sammanhang, herr talman, vill jag också kommentera en sak som Tore Claeson sade. Han anser att man skall införa bostadsbidrag till alla hushåll utan barn. Jag kanske missuppfattade Tore Claeson, eller också var det en felsägning. Tore Claeson kanske kan återkomma till detta. I reservationerna 5, 6 och 7 tas upp krav på omläggning av villaschablonen, avdrag för underhåll av villa och en höjd gräns för skattefri uthyrning av fritidshus eller motsvarande. Argumenten i dessa frågor har tidigare framförts och det finns inte skäl att ompröva dem nu, bl.a. därför att riksdagen bör avvakta regeringens ställningstagande till förslagen från bostadskommittén. Vad gäller gränsen för den skattefria intäkten finns det inte skäl att nu höja den, eftersom det bara är två år sedan den höjdes från 4 000 till 8 000 kr. I ett antal motioner och reservationer tas flera frågor upp som gäller beskattning av bostadsrätter. Det gäller bl.a. indexuppräkning av anskaffningsvärdet och reglerna för uppskov med beskattning av realisationsvinst. Jag återkommer till detta med bostadskommittén, med risk för att uppfattas som tjatig. Med hänsyn till att man i kanslihuset nu funderar på dessa frågor med utgångspunkt i bostadskommitténs förslag finns det enligt utskottets mening inte några bärande skäl för att föregripa regeringens kommande ställningstaganden. Herr talman! I tre motioner som utskottet har behandlat i detta betänkande föreslås att avdrag skall få göras för avsättningar till reparationer och underhåll av hyresfastigheter. Utskottet har tidigare behandlat motioner med samma eller liknande innehåll och har då påpekat att den skattskyldige redan nu har möjlighet att fördela kostnaderna, i varje fall om de är större, under tre år. Med hänsyn till detta och en allmän strävan — som jag tror att alla fortfarande står bakom — att förenkla taxeringsoch deklarationsarbetet avstyrker utskottet dessa förslag. Så några ord om taxering av skärgårdsfastigheter, en sak som berörs i reservation 17. Utskottet är väl medvetet om att den stora efterfrågan på fritidsbostäder inom en del områden — det gäller inte bara skärgården — innebär problem. Detta är extraordinära förhållanden, som motiverar särskild noggrannhet vid indelning i värdeområden. Utskottet utgår från att detta kommer att ägnas särskild uppmärksamhet i förberedelserna inför 1990 års taxering. Det ingår också i småhustaxeringskommitténs uppdrag att se över värdefaktorerna. Det finns alltså inte nu anledning för riksdagen att vidta någon särskild åtgärd i denna del. Detta är också ett svar till Karl-Gösta Svenson. Jag vill också lämna ett svar som kan riktas till samtliga borgerliga företrädare, som talar om konkurrensneutralitet. Den kan naturligtvis mätas på olika sätt, men ni brukar vara företrädare för uppfattningen att marknaden mäter så bra. Det tycks vara attraktivt och lukrativt att köpa hyresfastigheter, och man kanske kan fundera på om konkurrensneutraliteten går åt fel håll. Till sist, herr talman, har utskottet i detta betänkande behandlat två motioner som berör frågan om särskild fastighetstaxering. I en motion föreslås att omtaxering skall kunna ske om marknadsvärdet rent allmänt har minskat, och i en annan motion krävs att en omtaxering skall kunna ske om taxeringsvärdet bör förändras med minst 25 000 kr. Utskottet har samma uppfattning nu som tidigare: Det finns risk för att förslagen kommer att innebära att man via en särskild fastighetstaxering skulle införa en ny allmän sådan taxering, och detta vore fel. Innan jag slutar vill jag kommentera ett yttrande från Britta Bjelle. Hon säger, att om det saknas en helhetssyn i dessa frågor blir det lätt fel, orättvist och t.o.m. diskriminerande. Just detta är skälet till att jag på punkt efter punkt har sagt att riksdagen bör avvakta det ställningstagande på hela detta område som regeringen kommer att göra till följd av bostadskommitténs förslag. Herr talman! Med detta har jag, i vissa fall kanske en smula flyktigt men ändå något, berört de flesta motionerna och samtliga reservationer. Jag hoppas att det har framgått att jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 31 i alla delar och avslag på samtliga till betänkandet fogade reservationer.

Herr talman! Arne Kjörnsberg svarade inte på min fråga var han mera konkret står beträffande fastighetsskatt på industrifastigheter.

Under de drygt två år som frågan diskuterats i olika sammanhang har det hittills inte anförts ett enda bärande skäl, utan man har bara hänvisat till att man vill överväga frågan i ett annat och större sammanhang osv. Det är konstigt att man anser sig ha råd att årligen avstå från 1 miljard kronor, som skulle kunna användas på bostadssektorn och för att förbättra statens finanser. Jag har ingen anledning att göra någon ändring i protokollet beträffande bostadsbidragen. Jag sade att det bl.a. var till ett återinförande av bostadsbidragen till alla hushåll utan barn som pengarna kunde användas, och jag räknade också upp några andra områden. Det handlade alltså om ett återinförande av bostadsbidragen. I olika sammanhang i regeringspropositioner och annat talar man inte om möjligheten till bostadsbidrag för olika kategorier, utan man talar om bostadsbidrag för barn, bostadsbidrag för Prot. 1986/87:104 ungdomar i vissa åldrar osv., och det är klart att man kan utvidga begreppet — 8 april 1987 att gälla så. Jag ville göra denna markering bara för att Arne Kjörnsberg skulle förstå att vad det i realiteten handlar om är möjligheten att få bidrag med utgångspunkt i de bidragsregler som fastställts. Reglerna ger inte dessa möjligheter till alla hushåll utan barn utan bara till de hushåll som har de lägsta inkomsterna. ”Allmännyttiga bostadsföretag har ett utmärkt utgångsläge”, sade Britta Bjelle. Hon sade också att 270 000 lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet inte fick någon upptrappning av den garanterade räntan då de inte hade sådana lån att det var möjligt, och det är riktigt. Vad jag talat om, vad förslaget gäller och vad riksdagen säkerligen kommer att besluta om är att kompensera de privata fastighetsägare som har sådana lån att de får denna extra upptrappning. Det är en annan sak. De allmännyttiga bostadsföretagen har i olika avseenden ett annat utgångsläge och de har andra villkor i vissa sammanhang än vad privata fastighetsägare har. Detta är betingat av bostadssociala skäl och av den uppgift som de allmännyttiga bostadsföretagen har på bostadsmarknaden, nämligen att klara invånarnas bostadsförsörjning. Det är förenat med betydligt större allmänna och sociala utgifter än vad privata fastighetsägare generellt åtar sig. Därför är det befogat att ha ett särskilt stöd, och det vore befogat med ytterligare riktade stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen mot bakgrund av deras uppgifter och deras roll på bostadsmarknaden.

Herr talman! Arne Kjörnsberg medgav att det finns problem med bostadsbeskattningen och att den är olika beroende på var man är bosatt. Han medgav också att han inte hade några egentliga lösningar på problemet hur man skall kunna få en mera likformig beskattning. Det är naturligtvis många människor som drabbas, och de upplever systemet som orättvist. Det är därför viktigt att göra någonting åt saken. Om det finns olika alternativ — och vi har från moderata samlingspartiet fört fram ett par alternativ i dag — bör detta ges regeringen till känna, så att den har en bredare bas att stå på när den skall lägga fram förslag i riksdagen. Det är till förmån för medborgarna. I sitt första inlägg kommenterade Arne Kjörnsberg konkurrenssnedvridningen. Han gjorde det på ett sådant sätt att det verkade som om han ifrågasatte den politiska enigheten om principen att vi skall ha en konkurrensneutral beskattning. Vill Arne Kjörnsberg avvika från den principen?

Herr talman! Arne Kjörnsberg sade att man skall ta ett helhetsgrepp när man går in och ändrar bostadsbeskattningen. Det verkar som om ordet helhetsgrepp är ett honnörsord för socialdemokraterna just nu — diskuterar vi företagsbeskattning skall man avvakta staketmodellen och ta ett helhetsgrepp där. Det kan kanske vara litet vanskligt för socialdemokraterna att använda det ordet alltför ofta — det finns ju mängder av exempel på att socialdemokraterna i stället gjort punktinsatser när man velat ha till stånd ändringar. Jag kan 59 Prot. 1986/87:104 bara påminna om tillkomsten av fastighetsskatten och höjningen av fastig hetsskatten i höstas. Det skulle vara lätt att här räkna upp en mängd fall där socialdemokraterna glömt bort helhetsgreppet och i stället varit mycket angelägna om att göra punktinsatser. Det har hänt ofta. Jag vill därför bara säga att det argumentet, som Arne Kjörnsberg här framförde, inte är något starkt argument.
Herr talman! Till Tore Claeson vill jag säga att jag inte missförstått vare sig Tore Claeson eller det som sägs i proposition 100 om sänkt garanterad ränta till följd av höjd fastighetsskatt. Däremot vet jag väl att det sedan tidigare råder obalans mellan allmännyttans företag och privata företag då det gäller fastigheter och hyresbostäder. Men den obalansen, som man har skapat, behöver man ju inte förstärka för att man har för avsikt att åstadkomma förändringar på fastighetsskattens område. När man införde den höjda fastighetsskatten åstadkom man — jag vet inte ens om det var medvetet, eller om förslaget bara inte var tillräckligt väl genomarbetat - ytterligare en obalans mellan de privatägda fastigheterna och de allmännyttiga. Någon motivering till att man ytterligare skulle försämra villkoren för privata fastighetsföretag i jämförelse med allmännyttans finns det inte. När man höjde fastighetsskatten fick man dessutom till stånd en stor obalans mellan kommersiella lokaler som innehas av allmännyttan och sådana som innehas av privata fastighetsägare. Att det skall råda obalans mellan dem kan det knappast finnas några sociala skäl för. Så till Arne Kjörnsberg. Jag återkommer till att det förekommer orättvisor mellan boendeformerna bostadsrätt och egnahem. En enskild familj som har en bostadsrätt och som vill byta bostad kan på grund av de regler som råder inte få uppskov med skatten och drar sig därför ofta för att byta bostadsrätt. Jag kan inte förstå varför man inte kan ta itu med en sådan speciell regel utan skjuter det framför sig. Det är i dag många familjer som skulle ha glädje av att förhållandena vore likformiga; det skulle förbättra deras möjligheter att byta bostadsrätt.

Herr talman! Förlåt, Tore Claeson, att jag i min förra replik inte kommenterade frågan om fastighetsskatten på industrifastigheter. Anledningen till det var så banal som att jag hade glömt papperet i bänken. Jag skall kommentera den saken nu i stället, men jag gör det på samma sätt som jag gjorde i mitt första anförande. Jag sade beträffande fastighetsskatt på industrifastigheter att detta krav bör och kommer att tas med vid en mer total översyn av industrins beskattning. Är inte det ett mycket klart besked? Sedan ett tack för den pedagogiska uppläggningen av lektionen. En del visste jag förut — en del nytt lärde jag mig. Till Karl-Gösta Svenson vill jag som ett slags allmän deklaration säga att jag självfallet säger ja till en konkurrensneutral beskattning. Om problemen med de extraordinära förhållandena t.ex. när det gäller skärgårdsfastigheter — det här handlar ju inte bara om skärgården utan även om vissa andra områden — sade jag tidigare att det gäller att iaktta stor noggrannhet vid indelningen i värdeområden. Vi utgår ifrån att man kommer = Prot. 1986/87:104 att göra det vid de förberedelser som skall göras för 1990 års taxering. I varje — 8 april 1987 fall en del ledamöter i småhustaxeringskommittén anser att det i deras uppdrag ingår att se över problemen med värdefaktorerna. Stig Josefson talade om helhetsgrepp och punktinsatser. Här föreligger nu ett betänkande där hela området tas upp. Då menar vi att det finns skäl att avvakta ett förslag som innebär ett totalgrepp på de här frågorna. Men om man anser att någonting är fel, Stig Josefson, och man har handlingskraft gör man naturligtvis punktinsatser när så anses nödvändigt. Till Britta Bjelle vill jag beträffande uppskovsrätten säga att jag har förståelse för uppfattningen att det bör föreligga likformighet i det avseendet. Frågan kommer att tas upp med anledning av bostadskommitténs betänkande. Jag menar att det finns skäl att avvakta det — när regeringen nu håller på och arbetar med det skall man inte ta upp en sak nu och en då.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

Då kvarstår naturligtvis frågan: Men varför i all sin dar tog man inte med den från början? Varför har man undantagit just de fastigheterna från en fastighetsskatt? Det kan inte vara motiverat vare sig av någon översyn eller av någon dålig lönsamhet för företagen här i landet. Jag skulle kunna vara så djärv — och jag är det — att jag påstår att det egentligen var en miss från den socialdemokratiska regeringens sida att man inte redan vid införandet av fastighetsskatten tog med industrifastigheterna. Jag vet — det tror jag att jag framhöll i debatten i höstas — att det långt in i de socialdemokratiska leden, som man brukar uttrycka det, finns en mycket stark stämning för detta; där beklagar man att inte industrifastigheterna från början omfattades av fastighetsskatten. Nu kan jag emellertid hoppas på att uttalandet, att de bör och kommer att tas med i kommande överväganden, i klartext innebär att industrifastigheter kommer att omfattas av en beskattning likartad den som övriga fastigheter har.

Herr talman! Jag skall tala om skatteutskottets betänkande 1986/87:28. I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag om förbättrad skattekontroll av vinster på värdepapper. Enligt förslaget skall en fondkommissionär hädanefter vara skyldig att efter anmaning lämna uppgifter onr avyttring av värdepapper som gjorts dels av viss namngiven person, dels av i förväg ej bestämda personer, allt i syfte att effektivisera kontrollen. Det är intressant att notera att kapitalvinstkommittén har föreslagit att den nu aktuella kontrollmöjligheten ges en generell utformning för att kunna användas för stickprovskontroll, men i regeringens förslag är man inte nöjd med det utan vill gå ännu längre i möjligheten att utöva effektiv kontroll. Därför sägs i propositionen att det inte är lämpligt att närmare ange hur kontrollen bör utformas. Det kommer då att bli fullt möjligt att hos fondkommissionärer begära uppgifter om värdepappersförsäljning för alla personer vars namn börjar på A eller liknande. Vi i folkpartiet menar att effektivitetsskäl inte får urholka integritetsskyddet. I det här sammanhanget vill jag påminna om ett mål i regeringsrätten som företogs till avgörande våren 1986. Där förklarade regeringsrätten att det inte var förenligt med bestämmelserna i taxeringslagen att generellt skaffa underlag för kontroll genom taxeringsrevision hos tredje person. Precis det förfarande som inte ansågs riktigt av regeringsrätten utifrån taxeringslagen skall nu bli högsta klokskap. Vi anser att det är riktigt att man får kontrollera en viss namngiven person, men vi anser inte att det är acceptabelt att t.ex. en fondkommissionär åläggs Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1. 8 april 1987 Under 70-talet hade vi en intensiv debatt om skattefusk och ekonomisk brottslighet som bakgrund för skatteundandragande. Detta utmynnade i att riksdagen 1980 antog en lag mot skatteflykt. Lagen tog sikte på sådana mer eller mindre invecklade konstruktioner som användes för att kringgå vissa skattebestämmelser. I januari 1983 ändrade den socialdemokratiska regeringen lagen. Skatteflyktsklausulens tillämpningsområde utvidgades till att omfatta också andra förfaranden än de egentliga kringgåendefallen. Rekvisiten i lagtexten kom därigenom att bli mycket allmänna. Redan vid skatteflyktsklausulens inrättande 1980 bestämdes att den skulle utvärderas 1985, och justitiekanslern har också gjort en sådan utvärdering. Av den drar han slutsatsen att skatteflyktsklausulen spelat en mycket obetydlig roll vid de årliga taxeringarna. Vår uppfattning i folkpartiet var, när klausulen inrättades, att den utvärdering som skulle göras 1985 skulle avgöra om klausulen skulle permanentas eller avskaffas. Eftersom klausulen uppenbarligen inte haft den effekt som förutsattes när den inrättades utan tvärtom spelat en obetydlig roll vid de årliga taxeringarna, finns det inte skäl att ha den kvar. Därför yrkar jag bifall till reservation 2. Lagstiftningen på skatteområdet har de senaste åren varit mycket omfattande. När lagstiftningsmassorna blir stora, är det mycket svårt att i lagstiftningsögonblicket fullt ut se vad som blir effekten när varje enskild lag kopplas ihop med en serie andra, befintliga lagar. Domstolarna kan med dagens bestämmelser inte göra någon egen tolkning av de samlade bestämmelserna. De måste hålla sig till varje bestämmelse för sig och sedan sammanlägga dessa till ett resultat i en dom. Vi menar i folkpartiet att domstolarna måste ges möjlighet att justera skatteuttag som får orimliga proportioner. Det har ej heller varit lagstiftarens mening att resultatet av lagstiftningen skulle bli domar som kan uppfattas som orättvisa och omoraliska. Här vill jag ge ett exempel. I Luleå finns en företagare som ägde mark utanför staden, och i samband med Stålverk 80 ville kommunen köpa hans mark. Han sade nej, eftersom han hade sin försörjning i form av en rörelse på den marken. Under hot om expropriation sålde han slutligen marken till kommunen för 5,2 milj.kr. Till följd av denna affär blev skattekravet mot honom 5,3 milj.kr. inklusive avgifter och räntor, alltså mer än han rent faktiskt fick betalt för sin mark. Här menar vi i folkpartiet att hade domstolen haft möjlighet att utnyttja en omvänd generalklausul kunde det materiella resultatet av domen ha blivit rimligare. Effekten av detta mål är att vi nu i riksdagen, som Bo Lundgren redan varit inne på, har att ta ställning till en proposition, där regeringen anser att luleåbon inte blivit felaktigt taxerad men att resultatet är så stötande att han bör få ekonomisk kompensation, som dessutom är skattefri. Med en omvänd generalklausul hade domstolen redan i ett tidigare skede kunnat göra en sådan bedömning. Då hade man besparat den enskilde lidande och regeringen arbete. Mot bakgrund av detta yrkar jag bifall till reservation 3. För att skattesystemet skall fungera krävs att flertalet skattskyldiga tillfredsställande fullgör sina skyldigheter. Så är förmodligen också förhållandet. Det är således endast mot vissa skattskyldiga som tvångsåtgärderna måste användas, och det sker med hjälp av bevissäkringslagen. I flera fall där tvångsåtgärder verkligen är nödvändiga föreligger också misstanke om brott. Vi menar att man endast i det fall att man är misstänkt för brott skall behöva tåla att myndigheterna bereder sig tillträde till ens privata utrymmen. Därvid uppnås dessutom att det mer rättssäkra tvångsmedlet, husrannsakan, kommer till användning. För det fall att den skattskyldige vägrar att lämna ut material, menar vi att vite får tillgripas. Skulle detta emellertid inte vara tillräckligt, får skattemyndigheterna efter prövning av domstol via handräckning av kronofogdemyndighet tillgång till önskat material. Vi vill därför att bevissäkringslagen skall upphävas. Med det yrkar jag bifall till reservation 5. Herr talman! Betalningssäkringslagen innebär att det allmänna kan säkerställa sina fordringar på skatter, om det föreligger en påtaglig risk att en skattskyldig inte kommer att betala en skatteskuld. Betalningssäkring medför att ägaren förlorar dispositionsrätten över sin egendom helt eller delvis och kan således ej heller betala sin skatt med egendomen. I princip kan så gott som alla den skattskyldiges tillgångar bli föremål för åtgärder. Den mot vilken åtgärden riktas riskerar att dra på sig andras missaktning. Dessutom kan åtgärden leda till att den skattskyldiges rörelsekapital beskärs, så att han är tvungen att lägga ned sin rörelse. Betalningssäkring är alltså ett allvarligt ingripande i den enskildes ekonomi och integritet, och därför måste lagen förbättras på flera områden. Bl. a. anser vi att beslut om betalningssäkring skall omprövas periodvis samt att lagen kompletteras med en bestämmelse om skyldighet för staten att utge skadestånd till enskild som lidit till följd av att lagstiftningen om betalningssäkring tillämpats felaktigt. Med det yrkar jag bifall till reservation 6. Den allmänna självdeklarationen för löntagare m.fl. skall normalt vara inlämnad senast den 15 februari taxeringsåret. För många deklaranter innebär detta att de endast har två veckor på sig för att färdigställa sina deklarationer, eftersom arbetsgivarens inkomstuppgifter skall vara den skattskyldige till handa senast den 31 januari. Detta tidsutrymme är för många för kort, varför antalet uppskovsansökningar blir stort, vilket i sin tur innebär onödigt och tidsödande administrativt arbete för skattemyndighe fr.o.m. taxeringsåret 1987 tillämpas den förenklade självdeklarationen, vilket bör innebära större möjligheter att utsträcka tiden för avlämnande av självdeklaration till den 1 mars och därigenom också minska antalet uppskovsansökningar. Jag yrkar här bifall till reservation 7. Herr talman! Småföretagandet är ofta belastat med stora byråkratiska krav från samhället. Det är kostsamt och stjäl tid och väcker förståelig irritation. Beträffande företagsledare i fåmansföretag gäller särskilda regler, vilket ytterligare krånglar till deklarationsförfarandet. Det är därför angeläget att 1980 års företagsskattekommitté får i uppgift att föreslå förenklingar av de särskilda beskattningsreglerna. Här yrkar jag bifall till reservation 9. Har skatteförvaltningen avvikit från den skattskyldiges deklaration, har denne rätt att begära omprövning. Omprövningar är ett smidigt och för den skattskyldige enkelt och billigt sätt att kunna bemöta skatteförvaltningens beslut. Emellertid har det visat sig att taxeringsbeslut ofta fattas så sent att den skattskyldige inte har någon möjlighet att hinna begära omprövning. Det är därför angeläget att förbättra förutsättningarna för omprövningsförfarandet. Vi anser att tiden för beslut om avvikelse från självdeklaration skall utgå senast en månad före taxeringsperiodens utgång, detta för att den skattskyldige skall erhålla skäligt rådrum för att utreda och svara skatteförvaltningen. Det är också angeläget att de beslut som avges från skatteförvaltningen är fullständigt motiverade, så att den skattskyldige som avser att begära omprövning eller anföra besvär vet vad han skall utgå ifrån. Här yrkar jag bifall till reservationerna 10 och 11. Herr talman! I dag ges det möjlighet att i skattefrågor begära förhandsbesked från nämnden för rättsärenden inom riksskatteverket. Det är utmärkt att denna möjlighet finns, men handläggningstiden är cirka tio månader. Eftersom problem som dyker upp för den skattskyldige ofta måste lösas innan deklarationen skall avlämnas eller en planerad affärstransaktion genomföras, är en väntetid på tio månader inte acceptabel. Det är därför angeläget att få till stånd kortare handläggningstider. Därför yrkar jag bifall till reservation 13. Den 1 januari 1987 bildade länsstyrelsernas skatteavdelningar en egen myndighet. Tillsammans med riksskatteverket och de lokala skattemyndigheterna utgör den en renodlad beskattningsmyndighet. Beträffande det allmännas processföring beslutades att det allmännas talan i processer skall föras av en representant inom beskattningsmyndigheten. Vi i folkpartiet anser att detta är en olycklig lösning. Det är bättre för den skattskyldige, om det allmännas talan i skattemål kan föras av ett fristående allmänt ombud som är självständigt gentemot skattemyndigheten och har en oberoende ställning och därigenom inte redan i begynnelsen är uppbundet av den ståndpunkt som skattemyndigheten intagit. Vidare anser vi det vara av stor principiell betydelse att en skattskyldig kan få sin sak prövad av domstol i första instans. Här yrkar jag bifall till reservationerna 14 och 15. Skönstaxering får ske under förutsättning att deklaration ej avgivits eller att deklarationen anses bristfällig eller baserad på bristfälligt underlag. Detta instrument är ett utomordentligt ingripande maktmedel. Det är inte ovanligt att skönstaxeringar sedermera sätts ned eller undanröjs när de blir föremål för domstolsprövning. Vi anser därför att det är angeläget att skönstaxeringen, som nu varit i gång under en följd av år, utvärderas. Därför yrkar jag bifall till reservation 17. Herr talman! Skattskyldig som i sin självdeklaration eller i annat skriftligt meddelande till skattemyndigheterna lämnat oriktiga uppgifter påförs en särskild avgift, som heter skattetillägg. Skattetillägg påförs oavsett om orsaken till den oriktiga uppgiften är okunnighet, förbiseende eller uppsåt. Skattetillägg uppfattas av den enskilde som straff, och det är också enligt gängse terminologi en avgiftssanktion i analogi med bötesoch straffsanktion. Till skillnad från bötesoch straffsanktionen beslutas avgiftssanktionen skattetillägg av icke juridiskt utbildad personal, och det är också denna som prövar huruvida det faktiskt föreligger en oriktig uppgift. Utvecklingen har visat att skattetillägg påförs de skattskyldiga parallellt med straff enligt skattebrottslagen. Denna utveckling är olycklig, och därför anser vi det angeläget att skattetillägget blir föremål för en skyndsam översyn. Jag yrkar här bifall till reservation 18. Frågan om arbetsgivaransvar har de senaste åren varit föremål för diskussion. Fallet Elof Hjortberg fick regeringen att lägga fram förslag som skulle mildra den tidigare mycket fiskala lagstiftningen. Av denna lagstiftning framgår att eftergiftsgrund kan vara att någon måste anses ha saknat anledning räkna med att han var arbetsgivare. Vi menar att man ytterligare måste stärka den enskildes rättstrygghet. Det kan man göra genom att ändra reglerna så, att om arbetstagaren vid tidpunkten för avtalets ingående är registrerad för betalning av preliminär B-skatt eller för redovisning av mervärdeskatt, arbetsgivaren inte skall kunna åläggas betalningsansvar för skatten. Här yrkar jag bifall till reservation 20. Preliminär B-skatt betalas huvudsakligen av den som driver rörelse. Hösten 1982 beslutade riksdagen att den preliminära B-skatten skulle räknas upp till 120 96 av den slutliga skatten nästföregående år. Eftersom inkomstutvecklingen varit svag för småföretagare framstår uppräkningen som oskälig, och allt fler begär jämkning. En återgång till 100 96 av föregående års slutliga skatt förefaller rimlig, och därför yrkar jag bifall till reservation 21. Enligt nuvarande ordning skall den skattskyldige betala in den skatt som följer av taxeringsbeslut. Är han oense med skattemyndigheten om hur stora inkomster han har haft eller vilka avdrag han har rätt till, skall han ändå betala in den skatt till vilken han blivit taxerad. Även om han överklagar taxeringen till länsrätten kan det ta flera år innan han får rätt. Under tiden har det allmänna haft rätten till hans pengar. Enligt 48-51 §§ uppbördslagen kan den skattskyldige emellertid erhålla anstånd med att inbetala beloppet. Vanligtvis får den skattskyldige anstånd av lokala skattemyndigheten, därför att taxeringsintendenten tillstyrker besvären eller tillstyrker att anstånd skall ges. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det otillfredsställande att den skattskyldige skall vara beroende av sin motpart för att erhålla anstånd. Vi anser det därför vara bättre ur rättssäkerhetssynpunkt att anståndsfrågan prövas av länsrätten. Jag yrkar bifall till reservation 22.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 28 behandlas bl.a. proposition 78 om förbättrad skattekontroll av vinster på värdepapper. Vidare behandlas i detta betänkande ett antal motioner som bl.a. berör taxering och uppbörd. Till betänkandet har fogats ett stort antal reservationer, och jag skall nu kommentera de reservationer som centern står bakom. I reservation 2 berörs frågan om generalklausulens avskaffande. I en motion från centern har vi i första hand krävt att generalklausulen skulle återställas till sitt ursprungliga utseende. Genom den ändring som socialdemokraterna genomförde skärptes lagen på ett icke tillfredsställande sätt. Nu har vi inte fått stöd i utskottet från något av de andra partierna, varför vi har anslutit oss till reservation 2, där det yrkas att generalklausulen avskaffas. I reservation 5 krävs att bevissäkringslagen avskaffas. I utskottsbetänkandet antyds att en proposition angående bevissäkringslagen eventuellt kan komma att lämnas före sommaren. Med hänsyn till osäkerheten om huruvida det kommer en utredning har vi ändå velat föreslå att denna lag upphävs. Den nuvarande utformningen är inte tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt, och därför yrkar jag bifall till reservation 5. I reservation nr 6 krävs en ändring av betalningssäkringslagen. Som det framhålls i reservationen är betalningssäkringslagen inte tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Stora ekonomiska förluster för enskilda skattebetalare kan uppstå, om åtgärder vidtas och det sedan visar sig att detta var fel och att det säkrade beloppet inte påförs som skatt eller avgift. Det är därför med tillfredsställelse vi noterar att regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att se över betalningssäkringslagen. Vi anser att kraven på rättssäkerhet bör skärpas, att handläggningstiden bör förkortas och att ersättning bör kunna utgå till den enskilde som lidit skada till följd av att betalningssäkringslagen tillämpats på ett felaktigt sätt. I reservation 9 berörs småföretagarnas deklarationsoch informationsskyldigheter. Under de senaste åren har en betydande förenkling skett av löntagarnas deklarationsskyldighet. Också för småföretagarna skulle en betydande förenkling kunna ske. Deklarationsblanketten skulle kunna göras enklare. En del av uppgiftslämnandet skulle kunna slopas eller i varje fall förenklas. I reservation 11 yrkas på att ändringar i taxeringen skall motiveras. Vi betraktar det som ett rimligt krav att den enskilde deklaranten skall få veta vad som är motivet till den företagna ändringen. Alltför ofta använder taxeringsnämnderna förtryckta blanketter, där det inte finns utrymme för någon motivering alls. Den enskilde står då utan möjlighet att få veta motivet till den företagna ändringen, ett förhållande som kritiserats bl.a. av justitieombudsmannen. Väntetider i rättshämnden är den fråga som behandlas i reservation nr 13. Ända upp till ett år kan det ta innan beskedet kommer, och det är enligt vår uppfattning helt oacceptabelt. En halvering av denna tid skulle bättre stämma överens med de skattskyldigas berättigade krav på denna punkt. I reservation 14 berörs det allmännas processföring. Vem skall föra det allmännas talan i ett skattemål? Ja, enligt de borgerliga partiernas uppfatt ning, som framgår av reservationen, bör denna föras av ett fristående allmänt ombud med en gentemot skattemyndigheten självständig och oberoende ställning. Skattemyndighetens främsta uppgift är, som ofta betonats av skatteutskottet, att se till att beskattningen blir rättvis. Det är en förutsättning för att det skall kunna uppstå en förståelse och kontakt mellan skattemyndigheten och den enskilde deklaranten, och det är därför jag vill understryka vikten av att man inte låter skattemyndigheten stå som part i mål i skattedomstolen. Beslutsbehörigheten i ärende om eftertaxering behandlas i reservation 15. Reservanten kräver en återgång till tidigare ordning för beslutsbehörighet avseende eftertaxering. Rättssäkerheten får inte stå tillbaka för effektiviteten! I reservation 18 berörs skattetilläggen. Skattetillägg och förseningsavgifter måste vara så utformade att de skattskyldiga uppfattar dem som ett rättvist system. Enligt reservanternas uppfattning borde det finnas större möjligheter att ta hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Därför yrkar vi att regeringen snarast skall framlägga förslag om ändringar som medger en ökad individualisering i tillämpningen. I reservation 20 behandlas frågan om arbetsgivaransvar. Enligt min uppfattning är det oerhört angeläget att reglerna för arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens skatter är så enkla och klara som möjligt. Vi noterar med tillfredsställelse de åtgärder som vidtagits under de senaste åren och förväntar att ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra den enskilde arbetsgivarens rättstrygghet. I avvaktan på att regeringen skall framlägga ett vidareutvecklat förslag — grundat på socialavgiftsutredningens förslag — yrkar vi reservanter på att arbetsgivaren inte skall kunna åläggas betalningsansvar för skatt, då arbetstagare har B-skatt eller är registrerad och redovisningsskyldig för mervärdeskatt. En fråga som debatterats åtskilliga gånger i riksdagen är uppräkningar av preliminär B-skatt. Enligt beslut av 1982 års riksdag skall en uppräkning ske till 120 26 av den slutliga skatten nästföregående år. I många fall innebär detta en orimlig höjning av de preliminära skatterna. Enligt vår uppfattning borde det preliminära uttaget begränsas till 100 96 av föregående slutskatt. B-skattebetalarnas inkomst växlar år från år, och för många kommer huvuddelen av inkomsten först i årets sista månader. Därför finns det starka skäl att bifalla reservation 21. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till samtliga reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Regeringens förslag till ändringar i vårt skattesystem får ses som ett försök att göra förbättringar såväl för den enskilde som för förvaltningen, dvs. för dem som arbetar med att förverkliga de beslut som fattas av regering och riksdag. En del av förslagen kan ses som kompletteringar till den litet mer avancerade reform som det förenklade skattesystemet medförde och som prövades för första gången vid årets taxering. När det gäller motioner som avlämnats i olika skatteoch taxeringsfrågor kan man konstatera att en del av dessa frågor redan är föremål för prövning i kanslihuset, medan andra så sent som förra hösten prövades både i utskottet och i denna kammare — och avslogs av majoriteten. Det är, herr talman, svårt att komma med nya friska argument till frågor som nyligen behandlats här i riksdagen. Några nya argument av vikt har inte presenterats vare sig i motionerna eller i reservationerna. Därför kommer jag i stort sett bara att hänvisa till vad skatteutskottets majoritet anfört i flera frågor, frånsett de frågor som är föremål för utredningar av olika slag, där utskottets majoritet anser att man som brukligt bör avvakta regeringens förslag. Så något om propositionen om skattekontrollen. Vårt skattesystem har förenklats för att ge de granskande myndigheterna mer tid över för kontroll av de verkligt komplicerade deklarationerna. Det hoppas jag att också ni borgare ställer er bakom. Den kontrollen skulle delvis försvåras, om man inte bereddes möjlighet att utöva kontrollskyldigheten även på det här området. I motion och reservation framhålls — det har vi också hört sägas här i kammaren av moderater och folkpartister — att varje skattebetalare har rätt att förvänta sig att hans eller hennes uppgifter godtas. Den målsättningen kan tyckas bra, herr talman, men skulle som jag ser det i förlängningen innebära att vi inte skulle behöva någon skattekontroll. De föreslagna bestämmelserna i propositionen har till syfte att möjliggöra en effektiv skattemässig kontroll av värdepappersförsäljningen. Om detta syfte skall kunna tillgodoses kan enligt en stor majoritet i utskottet en uppgiftsskyldighet, som den av finansministern i propositionen föreslagna, inte undvaras. Det föreligger ingen principiell skillnad mellan föreslagna uppgifter och andra uppgifter, exempelvis löneuppgifter, uppgifter om aktieutdelningsvinster m.m. Det rör sig alltså, herr talman, i samtliga fall om uppgifter som den skattskyldige är skyldig att ange i deklarationen. Mot detta har, som jag redan har sagt, moderater och folkpartister i utskottet reserverat sig. Jag måste få citera några rader ur reservation nr 1: ”——-—- att effektivitetsskäl inte får bilda utgångspunkt för åtgärder som urholkar integritetsskyddet.” Jag måste ställa mig frågan: Vad menar man med detta? Vill inte folkpartiet och moderaterna gå med på kontroll när det gäller värdepapper? Jag tycker, herr talman, att det är mycket bra att centerpartiet ställer sig bakom propositionen. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 1. Så till den ganska berömda debatten om generalklausulen. Det är verkligen ingen ny fråga som kommit upp, utan den har behandlats ett flertal gånger — senast tror jag det var förra våren. Rent allmänt har det inte framförts några nya skäl som gör det nödvändigt att i nuläget ändra på de regler som gäller för generalklausulen. Såvitt man kan bedöma har den tillämpats med mycket stor varsamhet. Och, Britta Bjelle, frågan om den luleåbo som det talades om kommer vi att behandla här i kammaren om några veckor med anledning av en särskild proposition. Att praktiskt genomföra en omvänd generalklausul enligt den modell Bengt Westerberg m.fl. föreslagit kan, som också skatteutskottet anfört, knappast vara möjligt. Att ge den skattskyldige tolkningsföreträde i skatterättsliga tvister är enligt vår mening inte möjligt. Om det genomfördes, skulle tilltron till vårt skattesystem allvarligt rubbas, inte minst med tanke på vad som sägs i taxeringslagens 1 § om ”likformighet och rättvisa”. Herr talman! När det gäller bevissäkringen pågår det i regeringskansliet överväganden om den framtida utformningen, liksom när det gäller betalningssäkringen. Motionerna bör inte heller i denna del föranleda någon åtgärd. Skönstaxeringarna är numera inte så omfattande som tidigare, och möjligheterna att få visst underlag via kontrollmaterial som finns tillgängligt är betydligt större än tidigare. Därför kan den skattskyldiges intressen inte — som påstås — anses vara äventyrade. Det saknas därmed också anledning att tillmötesgå yrkandet beträffande skönstaxering i motion Sk726. I fråga om tillämpningen av reglerna för skattetillägg väntas regeringen komma med förslag till ändrade regler inom kort. I avvaktan på detta bör reservationerna inte föranleda någon åtgärd. När det gäller uppbördsfrågorna väntas avdragsoch uppgiftsskyldigheten för vissa uppdragsersättningar bli omarbetad. Ett förslag kommer att framläggas sommaren 1987. Andra frågor som också är föremål för utredning inom kanslihuset är debitering av preliminär B-skatt, fyllnadsinbetalning av preliminärskatt, arbetsgivarnas ansvarighet för arbetsgivarnas skatt samt anståndsreglerna. Detta är frågor som har berörts i motioner. Med hänsyn, herr talman, till de överväganden som pågår när det gäller de här frågorna finns det enligt majoritetens mening inte skäl att nu tillmötesgå de krav som ställts. Frågorna om tidpunkten för avlämnande av självdeklaration och förtryckningen av inkomstuppgifter på den förenklade deklarationen har varit föremål för prövning hösten 1986. Med hänsyn till att det nya systemet bara har fungerat i år anser vi att det inte föreligger några skäl till omprövning av tidpunkten för avlämnande av deklaration eller förtryckningen av inkomstuppgifter. Vad avser motionen av Stig Josefson m.fl. om förenkling av självdeklaration för småföretagare m.m. pågår, som sagt, beredning av dessa ärenden i regeringskansliet. Enligt vår mening bör det arbetet inväntas innan några förändringar görs. Jag tror att man även här kommer fram till förenklingar. Samma förhållande gäller också i vad avser taxeringsrevision. Herr talman! När det gäller taxeringsperiodens längd pågår ett arbete i skatteförenklingskommittén, vars betänkande väntas nu under våren, och i avvaktan därpå bör ändringar anstå. En nyordning har aviserats när det gäller besvär hos länsrätterna, och därmed synes också syftet i motionen Sk723 vara uppfyllt. När det gäller rättsnämndens verksamhet har vissa förändringar skett i syfte att förkorta väntetiderna. Fortfarande återstår en hel del att göra, men förhållandena är enligt uppgift inte så besvärliga att ett ingripande i dagsläget kan anses vara motiverat. Slutligen, herr talman, har i samband med införandet av den nya skatteförvaltningen riksdagsbeslut om processverksamheten vid skattemål fattats i anledning av proposition 1986/87:47. Då den verksamheten inte i praktiken prövats i någon större omfattning, finns det enligt min mening ingen anledning att i dagsläget medverka till några förändringar. Låt oss först pröva och se hur det går! Med hänsyn till det stora antal reservationer som har fogats till betänkandet har jag inte berört alla utan hänvisat till de skriftliga motiveringarna, som finns i betänkandet, då det rör sig om likartade synpunkter och bedömningar. De flesta av frågorna behandlades ett antal gånger under förra året. Jag tror, herr talman, att jag något har kommenterat vad mina meddebattörer har anfört i sina inlägg. Jag vill slutligen, herr talman, yrka avslag på reservationerna 1-22 och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Anita Johansson börjar att tala om att det inte finns några nya friska argument i vad gäller de frågor vi har tagit upp i dag. Sett ur rättssäkerhetsperspektiv är det ganska beklämmande om man skall behöva ha nya friska argument när man påvisar sådant som man tycker är fel men inte kan åstadkomma en förändring. Då vill man ta upp samma sak på nytt för att visa att rättssäkerheten kommer i kläm. Jag anser att de 22 reservationer som finns i betänkandet är ett belägg för att ledamöterna tar upp sådana frågor på nytt då de inte fått gehör för sina synpunkter. När det gäller propositionen om förbättrad skattekontroll av vinster på värdepapper använder Anita Johansson uttryck som kontroll och effektivitet flera gånger. Det är det vi vänder oss mot — att kontroll och effektivitet får ta överhanden när det gäller frågor som rör integriteten. Anita Johansson gör sig lustig över en mening i reservation 1, där det står: ”Utskottet vill betona att effektivitetsskäl inte får bilda utgångspunkt för åtgärder som urholkar integritetsskyddet.” Jag vill ge Anita Johansson ett exempel, eftersom det var vad hon efterlyste: Vi vet i dag att det snattas för miljarder i våra varuhus. Om vi inte skulle ha ett integritetsskydd skulle varuhusets företrädare kunna få göra en ordentlig undersökning av varje individ som passerar kassan — trots att man är totalt säker på att vederbörande inte har stoppat någonting i fickorna som han eller hon inte har betalat för. Men vi vill inte — och jag förmodar att socialdemokraterna delar den uppfattningen — att varuhusets företrädare skall få kränka den enskildes integritetsskydd. Staten skall enligt er mening få göra det. Även när det gäller generalklausulen resonerar Anita Johansson på samma sätt: den har varit uppe flera gånger, och det finns inte något nytt i den. Men det har skett en del förändringar under de senaste åren. Det skedde förändringar av generalklausulens utformning 1983. 1985 gjorde man en utvärdering. Hade man dragit en riktig konsekvens av denna utvärdering hade generalklausulen avskaffats. Men man drog en oriktig konsekvens, som innebar att man skall utvärdera generalklausulen på nytt, trots att den nyligen hade blivit utvärderad. Vi anser att den var utvärderad, och då finns det inte skäl att behålla den. Då det gäller luleåbon nämnde jag också i mitt inlägg att det är riktigt att han får 2 miljoner av staten nu i enlighet med en särskild proposition. Men detta om någonting är väl belägg för att skattesystemet har misslyckats, dvs. när någon säljer för 5,2 miljoner och får betala 5,3 miljoner? Då har man väl misslyckats någonstans i skattesystemet, och då är det väl inte så konstigt att man undrar om det inte borde finnas någon typ av omvänd generalklausul som gör att man kan komma fram till ett rimligt resultat i domstolen, i stället för att den här personen kanske har fått gå på sömnmedel och lugnande medel, vad vet jag, i flera år, därför att han egentligen inte har fått reda på hur utgången har blivit? Det är med tanke på individerna som vi anser att man redan i första instans skall ha möjlighet att se över en sådan här fråga i stället för att människor skall behöva processa och att regeringen sedan i slutänden går in och ger pengar. Skatteförvaltningen är nyinrättad, och eftersom den inte är prövad finns det inte skäl att nu göra någon omvärdering eller pröva något annat, säger Anita Johansson. Men vi accepterar inte detta. Vi i folkpartiet tycker inte att det förslag som regeringen och socialdemokraterna står för är bra. Vi vill pröva en annan form. Det är just därför som vi tar upp detta i en reservation.
Herr talman! Anita Johansson säger att många av reservationerna har återkommit och att de har behandlats tidigare. Det är riktigt. Men anledningen till detta är ju den inställning som socialdemokraterna intar till de motioner som väcks. Man får nästan intrycket att socialdemokraterna inte här kan bemöta motioner med den förståelse som man ändå tycker att ett regeringsparti borde hysa. Socialdemokraterna uttalar på punkt efter punkt, vilket även Anita Johansson gjorde, att förändringar kommer att ske som i viss mån troligtvis kommer att tillgodose önskemålen. Men varför kunde inte socialdemokraterna ta ställning litet mer positivt i utskottet? Bevissäkringslagen är ett typiskt exempel på detta. Socialdemokraterna säger att det skall komma ett förslag, men de antyder inte på något sätt om de är beredda att tillmötesgå kraven från oppositionen. När det gäller processföringen vill jag säga följande. När vi yrkar på en ändring säger Anita Johansson att man först skall avvakta hur det kommer att verka i praktiken. Vår uppfattning är att man skall försöka rätta till detta, så att man inte rubbar förtroendet mellan den enskilde och skattemyndigheten. Som jag sade i mitt förra inlägg är det oerhört viktigt att man kan bibehålla ett gott och öppet förtroende mellan skattemyndigheten och den enskilde. Det är egentligen förutsättningen för att det skall fungera. Då menar vi att det inte är skattemyndigheten som skall uppträda som part i mål. Det är därför som vi vill rätta till detta så snart som möjligt. Jag tror att vi skulle kunna undvika ett upprepande av en del av dessa motioner, om man från regeringspartiet såg det berättigade i detta krav. Man erkänner också detta på rätt många punkter, men i slutyttrandet finns det endast ett negativt avslagsyrkande på det hela. Vi har säkerligen anledning att här finna en mer positiv syn för att kunna förverkliga det som alla egentligen tycker är fel. Då bör vi inte år efter år behöva avvakta utan att någonting sker.

Herr talman! Jag vill börja med att säga följande till Stig Josefson. När det pågår utredningar och översyner i kanslihuset eller i andra parlamentariska sammanhang brukar vi vara överens om inom samtliga partier att vi skall avvakta dessa utredningar. När jag vänder mig till Britta Bjelle och Bo Lundgren vill jag nämna följande som står i utskottsbetänkandet när det gäller kontrollen av värdepapper: Huvudsyftet med kontrollen av i förväg ej namngivna personers avyttringar är att den skall användas stickprovsvis. Det är varken lämpligt eller möjligt att närmare ange hur kontrollen bör utformas. Kontrollen står det också, bör utformas med omdöme. Likaså, skriver vi från majoritetens sida, är det angeläget att inte fler uppgifter infordras än vad som har verklig betydelse för den aktuella kontrollen. Förslaget i propositionen innebär helt enkelt att det skall bli effektivare kontroll än det är i dag när det gäller värdepappersförsäljningen. Herr talman! Jag måste få fråga både Bo Lundgren och Britta Bjelle om de menar att vi inte skall ha någon kontroll när det gäller värdepappersförsäljningen. Som jag ser det skulle vi då få ett nytt skattefrälse i det här landet. Kan det vara moderaternas och folkpartiets mening? Jag vill även säga några ord om generalklausulen. Vi kan konstatera att rättsfall och erfarenhet av lagens tillämpning inrapporteras fortlöpande till justitiekanslern. Vi kommer under våren 1988 att få synpunkter på generalklausulen.

Herr talman! Anita Johansson talar om att det är bra med översyner och att man måste ha översyner och avvakta dessa, osv. Jag tror att hon hann komma upp i åtta översyner som är på gång inom detta område. Man undrar om översynerna möjligen är ett sätt att slippa ta ställning till frågor som känns brännande för socialdemokraterna. Efter att ha hört Anita Johansson tala om propositionen om förbättrad skattekontroll och vinster på värdepapper, vill jag framhålla att kapitalvinstkommittén menade att det var angeläget med stickprovskontroller. Men i propositionen vidgas greppet, så att man skall kunna göra mycket mera av det hela. Det handlar inte alls om, som Anita Johansson menar, att vi vill skapa ett slags skattefrälse. Det är klart att det skall finnas möjligheter till kontroll. Men det är vissa namngivna personer man skall gå in och kontrollera — man skall inte skära alla människor över en kam. Och vad Anita Johansson säger, det visar mer än någonsin att socialdemokraterna står för en misstrons politik. Man misstror människorna och tilltror dem ingenting.
Herr talman! Anita Johansson sade att om det pågår förberedelsearbete i form av utredningar och överläggning i regeringen brukar man avvakta till dess att det kommer en proposition. Det är riktigt att detta är en gammal regel som man haft. Men när samma sak åberopas år efter år och ingenting sker, då förstår nog också Anita Johansson att vi håller på att förlora tron på att det verkligen skall komma ett förslag. Därför skulle jag vilja efterlysa mera handlingskraft från majoritetspartiets företrädare i utskottet, så att man tar ställning till frågor där man många gånger anser att det i grund och botten är riktigt att göra en ändring. Under sådana förhållanden kan man inte avvakta. I så fall blir det en handlingsförlamning, som jag tror är till skada både för riksdagens anseende och för riksdagsarbetet i dess helhet.
Herr talman! Det är möjligt, Britta Bjelle, att det pågår många översyner och utredningar. Men det är väl bra det, så har vi frågorna grundligt undersökta, när vi så småningom skall ta beslut. Då det gäller betalningssäkringslagen är det faktiskt vi, Bo Lundgren, som i riksdagen har begärt en översyn. I direktiven ingår, såvitt jag har läst rätt, att det skall göras en utvärdering av hur lagen tillämpas i domstolarna. Så jag tror vi kan vara ganska lugna på den punkten. Skatteutskottet har ju ibland förmånen att få besöka riksskatteverket, och åtminstone jag har blivit på det klara med att riksskatteverket arbetar mycket hårt för att förbättra servicen till de skattskyldiga i vårt land. Jag tycker att även Bo Lundgren borde vara helt på det klara med detta. Sedan är det så, herr talman, att den förenkling av vårt skattesystem som inletts i år skall innebära att myndigheterna i framtiden får tid över att granska de verkligt komplicerade fallen. Det är detta som är syftet.

Herr talman! Största möjliga sparsamhet med skattebetalarnas medel är ett mål så gott som något att sträva mot. Som ett led i denna strävan yrkar jag att det föreslagna anslaget under rubriken ”Inköp av fastigheter m.m.” i finansutskottets betänkande 12 minskas med 10 miljoner. Vi anser, herr talman, från folkpartiets sida att det totala statliga fastighetsinnehavet inte bör ökas ytterligare. Uppstår lokalbehov bör dessa lösas antingen genom omfördelning eller genom att man i ökad utsträckning prövar hyresalternativet. Jag vill slutligen också framhålla att reservationen på detta anslag — nära 100 miljoner — är väl tilltagen. Folkpartiets sparsamhetsiver går också, herr talman, ut över anslaget till statens arbetsgivarverk. Verket begär mer pengar bl.a. dels för att utveckla en simuleringsmodell för att beräkna kostnaderna vid en förändring av gällande pensionsregler, dels för att bygga upp en ny utredningsavdelning, för vilket krävs fem nya tjänster. Från folkpartiets sida menar vi att båda dessa åtgärder torde kunna genomföras inom ramen för existerande resurser. Jag vill därför, herr talman, avslutningsvis yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i finansutskottets betänkande nr 12. Jag vill också meddela att jag ämnar begära votering beträffande reservation 1.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 12 behandlas vissa anslag inom finansdepartementets område för budgetåret 1987/88. Två motioner är väckta med anledning av budgetpropositionens förslag i bil. 9 angående dels vissa besparingar inom detta område, dels samarbetet mellan försäkringskassorna och byggnadsstyrelsen. Två reservationer och ett särskilt yttrande är fogade till betänkandet. I reservation nr 1 från folkpartiet och moderata samlingspartiet framhålls uppfattningen att det statliga fastighetsinnehavet inte bör öka. Reservanterna föreslår att om lokalbehov uppkommer, skall byggnadsstyrelsen utnyttja befintligt innehav, och att om inte det går skall man, i stället för att köpa, hyra lokaler. Förslaget motiveras bl.a. med att man härigenom får en effektivare fastighetsförvaltning. Som vanligt underkänner man från dessa båda partier det arbete som utförs i statlig regi. Utskottets majoritet delar inte den inställningen utan tillstyrker propositionens förslag om ett reservationsanslag om 20 milj.kr. Det är samma summa som anslagits för detta budgetår. Skälet till detta förslag är angivet i betänkandet, nämligen att medelsbehovet för inköp av fastigheter är beräknat på nu aktuella förvärv och på ännu ej beslutade inköp. Den faktiska kostnaden är sålunda inte känd, utan beror bl.a. på beslut av regering och riksdag som kan föranleda ytterligare lokalbehov. Att som reservanterna föreslår halvera den föreslagna summan gagnar enligt utskottets majoritet till intet. Tvärtom kan en minskad rörelsefrihet därvidlag kanske innebära mindre möjligheter att vara så flexibel och serviceinriktad som de som står bakom motion 409 begär att man skall vara. Jag yrkar avslag på reservation 1. I reservation nr 2 föreslår folkpartiet och moderata samlingspartiet en minskning av anslaget till statens arbetsgivarverk med 2 milj.kr. Man anser att en simuleringsmodell för beräkning av kostnader vid förändringar i pensionsreglerna inte är nödvändig. Ett samarbete med konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån anses till fyllest därvidlag. Reservanterna avstyrker även inrättandet av fem nya tjänster som förstärkning av den förvaltningsoch nationalekonomiska kompetensen. Utskottets majoritet anser att statens arbetsgivarverk har en viktig roll när det gäller att utveckla lönesystem och avtalsvillkor som främjar en effektiv verksamhet hos myndigheterna. Att man är effektiv innebär också det en form av besparing, Lennart Alsén.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

Herr talman! Vi har velat vara så effektiva, Lisbet Calner, att vi har föreslagit besparingar. Jag antar att rödpennan har farit fram ganska flitigt i finansdepartementet, och vi har här velat ge ett enkelt tips på en punkt där det verkligen funnits anledning att använda den. Kammaren övergick därför till att debattera finansutskottets betänkande 17 om anslag för budgetåret 1987/88 till riksgäldskontoret. I fråga om detta betänkande skulle debatten vara gemensam för samtliga punkter.
Herr talman! Jag ber kammaren om överseende med att jag tar upp dess tid med att kommentera ett enigt betänkande. Jag har inte ens själv suttit på ärendet i utskottet. Men det sammanhänger med att jag är ledamot av riksgäldsfullmäktige, vars anslagsframställning det här gäller. Detta ärende inrymmer enligt min mening flera ovanliga inslag, vilka det finns anledning att fästa uppmärksamheten på. Riksgäldskontoret är — vilket är bekant för ledamöterna — ett verk direkt under riksdagen. Det betyder att dess budgetförslag inte, som fallet är med myndigheter underställda regeringen, prövas i finansdepartementet. Äskandet går i stället direkt till riksdagen, där granskningsarbetet får utföras av finansutskottet kansli, vilket naturligtvis inte har vare sig vana vid eller tid för detta slags göromål. Vid riksgäldsfullmäktiges ställningstagande till anslagsframställningen i höstas hände det ovanliga att det förekom reservationer mot det förslag som arbetats fram på tjänstemannanivå inom kontoret. Jag anmärkte på att budgetförslaget inte följde de av riksdagen uppställda direktiven utan låg drygt 2 milj.kr. för högt. Vidare var jag kritisk mot ett förslag att kassatjänsten skulle bedrivas som uppdragsverksamhet. Jag ansåg att beslut borde fattas om att systemet med sparobligationer kunde avvecklas på några års sikt. Slutligen vände jag mig mot tanken att den vinst som uppkommit på kontorets tidigare uppdragsverksamhet inte i sin helhet skulle inlevereras till staten. Riksgäldsfullmäktiges socialdemokratiska majoritet fastställde emellertid kontorets förslag till anslagsframställning med rösterna 4 mot 3. Jag vågar påstå att det är mycket ovanligt att det i verksstyrelsen förekommer omröstningar och delade meningar om anslagsäskandets utformning. Sedan har dock finansutskottets kansli gjort förtjänstfulla insatser för att belysa svagheterna i detta budgetförslag. Ett enigt utskott — alltså även de socialdemokratiska ledamöterna — har mot denna bakgrund beslutat fastställa en medelsanvisning som följer de ursprungliga budgetdirektiven. Man avvisar tanken att kassatjänsten skulle kunna bedrivas som uppdragsverksamhet, liksom förslaget att en del av vinsten för uppdragsverksamheten skulle fritt kunna disponeras av riksgäldskontoret. Detta är ståndpunkter som jag tidigare har förfäktat. Därutöver har man på ett tidigare anslag funnit en behållning på 1,4 milj.kr. som ej tagits i anspråk. Sammantaget betyder detta att drygt 2 milj.kr. har kunnat sparas i förhållande till riksgäldskontorets anslagsäskande. Det stämmer därmed väl med min reservation i riksgäldsfullmäktige. Denna gång, herr talman, gick det alltså lyckligt. Men man kan inte alltid lita på att företrädare för den borgerliga oppositionen i riksgäldsfullmäktige på egen hand skall kunna tränga bakom kontorets kostnadsberäkningar för att finna svagheterna. Inte heller är det särskilt effektivt att finansutskottets kansli skall använda en stor del av tiden under den bråda period som dessa vårmånader utgör för att granska och pruta på en anslagsframställning från en riksdagens myndighet. Det inträffade är enligt min mening ett av flera skäl till att riksdagen senare i vår bör bifalla förslaget i proposition 143 om att huvudmannaskapet för riksgäldsfullmäktige skall flyttas från riksdagen till regeringen. Därmed skulle verkets anslagsäskanden på sedvanligt sätt inom finansdepartementet få prövas och avvägas mot andra myndigheters framställningar. Jag har inget annat yrkande, herr talman, än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har berömt finansutskottet och det har jag kunnat göra, eftersom jag själv inte har deltagit i behandlingen. I utskottet hade man enhälligt kommit fram till samma slutsats som jag själv gjort tidigare. I riksgäldsfullmäktige var jag tvungen att reservera mig, därför att den socialdemokratiska majoriteten följde det av kontorets tjänstemän framarbetade förslaget. När det gäller anslaget på 1,4 milj.kr. vill jag påminna Arne Gadd om att beloppet sammanhänger med kostnaderna för skyldigheten att inlämna kontrolluppgifter för dem som har sparobligationer och premieobligationer — en enligt min mening fullkomligt onödig sak. Vi har från moderat håll här i kammaren reserverat oss mot detta förfarande, och jag har likaså i riksgäldsfullmäktige gång på gång ifrågasatt det kloka i denna ordning. Uppgiftsinlämnandet har medfört mycket stora merkostnader, men trots detta vet vi ju att det här inte på något sätt har blivit bra. Många medborgare har fått felaktiga kontrolluppgifter angående sina innehav av premieobligationer och sparobligationer. Dessa fel har inte ens kunnat rättas till, innan deklarationstiden gick ut. Felen försöker man nu korrigera efteråt genom att sända ut rättelser, ett alldeles otillfredsställande förhållande. Vi har i fullmäktige flera gånger behandlat förhållandet utan att kunna få till stånd någon rättelse, mycket beroende på att själva förutsättningarna för hela denna utsändning av ett mycket stort antal kontrolluppgifter — för vilket det inte fanns något underlag — var grundade på ett felaktigt beslut. Man hade aldrig från början möjlighet att klara av detta.